Fru talman! Lotta Finstorp har frågat finansministern om hon avser att återkomma under året 2015 med förslag till dessa avgiftshöjningar för pensionärer. Besvarandet av interpellationen har överlämnats till mig. Högsta avgift enligt socialtjänstlagen 8 kap. 5 § beräknas som en andel av prisbasbeloppet. Socialdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om en höjning av den andel av prisbasbeloppet som avgiften beräknas mot. Förslaget avser att ge kommunerna en möjlighet att från 2016 ta ut en avgift som jämfört med högsta avgift för 2015 blir något högre. Förslaget berör dem med inkomster som överstiger dagens tak för högsta avgift. Hemtjänstavgifternas bidrag till kostnadstäckning har minskat. För tio år sedan täckte hemtjänstavgifterna ca 5 procent av kommunernas kostnader för hemtjänst. År 2012 var hemtjänstavgifternas bidrag till kostnadstäckning under 4 procent. Den här utvecklingen har lett till att kommunerna i ökad utsträckning har infört eller höjt avgifter på annan service till äldre för att inte behöva öka graden av skattefinansiering alltför mycket. Remisstiden går ut den 17 juli i år, och därefter kommer regeringen att bereda förslaget vidare för att eventuellt återkomma med ett förslag i budgeten för 2016.
Fru talman! Tack, ministern, för svaret! När jag skrev interpellationen var ärendet inte lika brinnande aktuellt som i dag. Det har fullständigt exploderat av oro bland pensionärsorganisationer och pensionärer över vad som kommer att hända om avgiftshöjningen sker. Regeringen vill ge kommunerna rätt att ta ut en högre avgift för hemtjänst. Det drabbar pensionärer med de lägsta pensionerna, och det är ofta kvinnor som har de lägsta pensionerna. Trots höjt bostadstillägg och en utlovad skattesänkning för pensionärerna kommer många ändå att gå back när avgifterna för hemtjänst och andra kommunala tjänster höjs nästa år, som är förslaget från regeringen. Jag läste en intervju i Svenska Dagbladet där en representant för Socialdepartementet säger att man räknar med att var fjärde pensionär kommer att drabbas av höjningen. Christina Rogestam, ordförande för SPF Seniorerna, säger att det är bedrövligt och att det är de fattigaste pensionärerna och de som är högt upp i ålder och beroende av hemtjänst som drabbas av höjningen. De som inte har någon tjänstepension lever på små marginaler, och då kommer regeringen med höjningen. Det är inte någon nyhet, utan det känner vi alla till. På regeringens hemsida framhåller äldreministern hur centralt det är att stötta de mest utsatta, vilket absolut är oerhört viktigt. Men förslaget går åt det motsatta hållet, vilket också SPF:s ordförande konstaterar. Om ökningen behövs för kommunerna måste de fattigaste pensionärerna kompenseras. Det är också en av mina frågor: På vilket sätt tänker regeringen kompensera de pensionärer som drabbas värst? SPF:s ordförande säger att det inte är rimligt att 300 000 fattigpensionärer nu får det ännu tuffare med det förslaget. Det är viktigt att komma ihåg att kommunerna höjer andra avgifter. Det gäller inte bara de avgifter där regeringen sätter taket. Tillsammans med andra avgiftshöjningar kan en höjning med 220 kronor i månaden bli otroligt tuff. I tisdags kommenterades förslaget av en förtvivlad representant för PRO i Örebro. Jag läste på Sveriges Radios hemsida, P4 Örebro, att i Örebro vill man höja priset på matlådorna. Representanten för PRO menar att den som köper matlådor sju dagar i veckan kommer att få betala en höjning med 36-54 kronor per dag. Det skulle motsvara ungefär 1 668 kronor i månaden. Om dessutom takhöjningen genomförs kan kostnaden för den som har hemtjänst bli ytterligare 220 kronor i månaden. Det är otroligt tufft för den som har lite i pension. Jag har siffror från 2011 från Socialstyrelsen. Där framgår att ungefär fyra av tio som är 80 år och äldre antingen har hemtjänst eller bor i särskilt boende. Det är de som skulle drabbas av regeringens takhöjning. Av ministerns svar framgick att de med de allra lägsta inkomsterna inte kommer att drabbas. Jag har testat på att räkna med utgångspunkt i Sollentuna kommuns hemsida för hemtjänst. Ministerns svar stämmer - absolut. Om personen är en gift garantipensionär - då räknas båda inkomsterna i hushållet - åker denne på hela höjningen. Samma gäller en ogift snittpensionär. Den pensionären åker också på hela höjningen. Jag kommer att återkomma i mitt nästa inlägg till ytterligare beräkningar som jag har gjort som visar att höjningen blir oerhört kännbar för pensionärerna med de lägsta pensionerna. Nu höjs årskostnaden. Vad säger äldreministern till Sveriges äldre?
Fru talman! När man införde avgiften täckte den 5 procent av kostnaderna för äldreomsorgen. Den siffran har urholkats under årens lopp, och nu utgör täckningen inte ens 4 procent. Förslaget är formulerat och skapat så att det inte ska drabba de pensionärer som har lägst pensioner. 75 procent av de personer som behöver hemtjänst kommer inte att drabbas. Något annat som vi har observerat är att kommuner tar ut avgifter på till exempel måltider eller larm - områden som inte har en maxtaxa eller ett tak. Därför tycker vi att det är viktigt att signalera och göra en konstruktion med avgiftshöjning på ett område som har en maxtaxa - just av fördelningspolitiska skäl.
Fru talman! Ja, det var frågan om fördelningspolitiska skäl. Jag har räknat på hur höjningen kommer att slå. Jag håller med om att det inte finns någon reglering för trygghetslarm, mat och så vidare. Om kommunerna måste höja priset för matlådorna måste de ta med i beräkningen att det kommer att komma ytterligare pålagor för pensionärerna om taket för hemtjänst och särskilt boende höjs. Jag har räknat på ekonomin för personer födda runt 1940. Jag har lagt till bostadstillägget som regeringen har aviserat i vårpropositionen. Regeringens förmodade skattesänkning i höstbudgeten har jag dragit av. Sedan har jag lagt till regeringens aviserade höjning av avgifterna för hemtjänst och särskilt boende som kom den 27 april. Då träder den här bilden fram. En ogift kvinna som har arbetat i 35 år - en snittpensionär med ungefär 16 600, som vi brukar säga - får med regeringens förslag en minskning i plånboken med 77 kronor. Detta är trots att jag har tagit med en förmodad skattesänkning. En gift kvinna som har arbetat halvtid i 20 år förlorar 6 kronor, trots att man kanske först säger hurra för en lägre skatt. Man förlorar 6 kronor. En gift man som arbetat i 40 år hamnar på 17 600, något över snittpensionären. Han förlorar 209 kronor i månaden på den rödgröna regeringens politik. Här sviker regeringen ännu en gång ett vallöfte, den här gången löftena till Sveriges äldre. Man hoppades få till en skattesänkning som skulle bidra till mer pengar i plånboken, men man ger med ena handen och tar - med råge - med den andra. Det finns fler saker i det här. Man slopar äldreboendegarantin och måltidslyftet i äldreomsorgen. Man återinför löneskatt för personer över 65 år. Dessutom har man tagit bort stimulansmedlen för att bygga trygghetsbostäder, vilket blir ämnet för nästa interpellationsdebatt. Det här ger upphov till en mängd frågor, och det är det som skapar oro ute bland Sveriges pensionärer. Kommer regeringen att kompensera de ökade levnadsomkostnader som kommer att drabba var fjärde pensionär? Och hur kan Socialdemokraterna gå till val på att sänka skatten för pensionärer när den sänkningen kommer att ätas upp av höjda omkostnader för de pensionärer som redan i dag har det ekonomiskt tufft?
Fru talman! Den här förändringen är ett förslag på remiss. Det betyder att vi vill ha synpunkter på förslaget, som ännu inte är ett beslut. Förändringen kommer att påverka framför allt de pensionärer som har högst pensioner i det här systemet, inte dem som har lägst. Det faktum att vi höjer bostadstillägg och sänker skatten kommer naturligtvis att gynna pensionärers inkomster. När det gäller äldreomsorgen avsätter vi under den här mandatperioden 2 miljarder mer än vad oppositionen ville göra. Hade vi inte haft den budgetbehandling som vi hade här i riksdagen när Alliansens förslag gick igenom med hjälp av Sverigedemokraternas röster, då hade Sveriges pensionärer fått ytterligare 1 miljard till äldreomsorgen. I och med att man får ökad bemanning i äldreomsorgen, vilket är det som regeringen föreslår, kommer man att kunna arbeta väl med flera frågor som ledamoten tar upp, till exempel måltidsfrågan och särskilda behov på grund av till exempel minnessjukdomar eller demensbesvär. Man kommer att kunna jobba bättre och mer förebyggande med fallolyckor och så vidare. Därför är satsningen på bemanning, där vi har avsatt 2 miljarder mer än oppositionen under mandatperioden, oerhört viktig för de här grupperna. När det gäller bostäder har vi aviserat att vi avser att återkomma i budgetpropositionen med stöd till bostadsbyggande som också ska innefatta stöd till äldreboenden.
Fru talman! Alla pensionärer bor inte i särskilt boende. De allra flesta vill bo hemma så länge de bara kan med hjälp av hemtjänst. Det är de som kommer att drabbas, för de kommer inte att få del av den eventuella utökning som ni har aviserat inom äldreomsorgen. Man bor hemma så länge man kan, och så kommer det någon hem till en. Den höjda hemtjänstavgiften kommer att drabba de pensionärerna väldigt hårt. Det är de som kämpar och bor kvar hemma, antingen för att det inte finns plats på ett särskilt boende eller för att man helt enkelt vill bo kvar i sitt hem där man kanske har bott under lång tid. Jag såg att Skattebetalarnas förening har tagit fram siffror som visar att med den rödgröna regeringens förmodade förslag om skattesänkning kommer ungefär var tredje pensionär att få högre skatt - eller bibehållen, för något vallöfte måste ju infrias. Men för ett antal pensionärer som tar ut tjänstepension under begränsad tid samt för vissa 65-plussare som fortfarande arbetar genom avtrappat jobbskatteavdrag kommer skattesänkningen som det flaggas för i höstbudgeten att innebära lika mycket i plånboken som i dag eller också att de får mindre tillbaka. Jag tycker att exemplen som jag har visat på och räknat på för typpensionären visar att människor förlorar på er politik trots att ni kallar det för att sänka skatten. Det här kommer att bli otroligt bullrigt ute i landet. Det har man sett bara i veckans medieklipp i den här frågan. Det finns en stor oro. Många kommuner höjer priset på matlådorna, och nu kommer dessutom aviseringen om skattehöjningen på hemtjänst och särskilt boende. Jag önskar att regeringen gör ett omtag och verkligen tänker till när svaren kommer in från remissen.
Fru talman! Jag vill bara påminna om att det var Alliansen som hade högre skatt för pensionärer. Den här avgiften drabbar som sagt inte de pensionärer som har de lägsta pensionerna. Det här är ett resultat av en urholkning av avgiften, som nu utgör en betydligt lägre andel än när man införde avgiften - 4 procent i stället för 5 procent. Vårt förslag och vår konstruktion kommer att gälla de pensionärer som har de högsta pensionerna. Det kommer inte att drabba dem som har de lägsta. Sammantaget är jag glad och stolt över vår politik, som handlar om att avsätta 2 miljarder mer än oppositionen till bemanning i äldreomsorgen. Det kommer att vara ett oerhört viktigt tillskott för att få hög kvalitet i äldreomsorgen. Vi kommer också inom kort att tillsätta en kommission eller en utredning som ska jobba med kvalitet i äldreomsorgen för att få fram en kvalitetsplan för den. Inom ramen för bemanningssatsningen kommer vi att kunna jobba med många vardagliga frågor som rör äldre med behov av äldreomsorg när det gäller måltider, att förebygga fallolyckor, att jobba med demensbehov och så vidare. Jag ser att vi har en väldigt bra politik på äldreområdet.